Herr Aspling svarar med en hänvisning till det utredningsförslag om ny smittskyddslag som har framlagts och anför: »Den föreslagna ordningen bör vara ägnad att skapa klarhet om rättsläget.» Jag har uppfattat detta uttalande så, att socialministern alltså instämmer i huvudsynpunkterna i denna utredning. Det förslaget har emellertid, såvitt jag har kunnat bedöma, mötts av mycket blandad kritik i expertkretsar. Det finns de som menar att förslaget inte utan mycket genomgående omarbetning över huvud taget kan läggas till grund för en ny lagstiftning. Området är ju tekniskt mycket svårt, och jag vill inte ha några bestämda åsikter på alla punkter, men några av de invändningar som experterna har fört fram tycker jag ändå man vågar bedöma även ur lekmannasynpunkt. Det är alldeles självklart att vi måste ha en lagstiftning som möjliggör för oss att ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar. Det är också möjligt att en sådan «lagstiftning måste innehålla tvångsingripanden.

Det är klart att motiven för ingripandena är helt artskilda, men konsekvenserna för den enskilde blir ju i princip desamma. Tre förutsättningar måste enligt min mening uppfyllas om man skall kunna acceptera tvångsintagning på sjukhus eller isolering på annat sätt, t.ex. i hemmet. För det första måste åtgärden så långt det över huvud taget är möjligt vara medicinskt nödvändig. För det andra får bedömningen av frågan om när ett ingripande skall ske inte bli skönsmässig eller beroende av en under hand utvecklad praxis. Ingripandena måste ha klart stöd i av riksdagen och Kungl. Maj:t gemensamt antagen lag. För det tredje måste den som blir föremål för åtgärder, som innebär att vederbörande i de flesta fall tvingas att helt avstå från att fullfölja sitt arbete, få ersättning både för hela det inkomstbortfall som han eller hon drabbas av och för de extra kostnader som vederbörande drar på sig för att kunna efterkomma beslutet om intagning eller isolering. Dessa förutsättningar är såvitt jag förstår nödvändiga både för att åtgärden skall motsvara det allmänna rättsmedvetandet och för att — det är inte det minst viktiga — det skall kunna skapas en känsla av förtroende mellan å ena sidan den smittade och å andra sidan de hälsovårdande myndig heterna och läkarna. När det gäller den första förutsättningen, att åtgärden skall vara nödvändig, så är det många som har ifrågasatt om det villkoret uppfylls av det nya förslaget och för övrigt även om det uppfylls i den epidemilag som vi har för närvarande, i varje fall så som den tillämpas. Syftet med en isolering är ju att man skall kunna hindra att smittan överförs från den isolerade till andra. Det viktiga för beslut om isolering måste alltså vara hur smittan överförs. För vissa sjukdomar sker överföringen genom direkt beröring från person till person, i andra fall är smittan luftburen. I dessa två fall — för att bara ta de exemplen — förefaller isolering motiverad. Man kan genom att tvinga en person att vistas på sjukhus eller att inte lämna sin bostad hindra att han genom kontakt med andra människor överför smittan. I andra fall överförs smittan bara indirekt, t.ex. via insekter, genom fekala föroreningar av vatten eller genom blodöverföringar i olika former. I dessa fall är det givetvis högst diskutabelt om en isolering fyller någon uppgift över huvud taget. På läkarhåll menar man t.ex. att i de fall där smittan överförs vid blodtransfusioner eller injiceringar det innebär en större risk om personen i fråga vistas på sjukhus än om han inte gör det. När det gäller smitta som förorsakas av föroreningar genom avloppsvatten, är det bara för den händelse att det sjukhus eller den sjukhusavdelning som vederbörande ligger på har reningsanordningar för att rena avloppsvattnet som denna vistelse har någon betydelse. Annars kan han lika gärna vistas någon annanstans. Det är relativt få sjukhusavdelningar som har sådana anordningar. När det gäller många av de sjukdomsgrupper som enligt både den nuvarande lagen och det nya lagförslaget skall motivera isolering, sker smittan på detta indirekta sätt. Det resultat man vill åstadkomma genom ingripandet kan man alltså inte uppnå, varför tvångsåtgärder med alla de konsekvenser som de har för den enskilde i många fall kanske varit onödiga. Det är möjligt att de nya bestämmelserna är tänkta att tillämpas på ett av två sätt: antingen skall alla de sjukdomar som förekommer inom de uppräknade grupperna kunna föranleda isolering, eller också skall det ske en bedömning från fall till fall med hänsyn till smittrisken. Båda dessa lösningar är enligt min mening otillfredsställande. Den ena för att den kan leda till onödiga ingripanden, den andra för att den klarhet i lagstiftningen om vilka sjukdomar som kan motivera isolering, som jag efterlyste i min interpellation, inte kommer att finnas. Det riktiga måste därför vara att man i stället för den relativt allmänna karakteristik av vissa sjukdomsgrupper som finns i förslaget med hjälp av t. ex medicinalstyrelsens klassifikationssystem gör en detaljerad beskrivning av vilka varianter som kan motivera långtgående ingripanden. Först då kan man hävda, som socialministern gör i sitt svar, att man har skapat klarhet om rättsläget. Det finns också en annan invändning mot denna tanke, i varje fall om man har ambitionen att vi skall ha ett klart rättsläge; beskrivningen av vilka sjukdomar som skall kunna föranleda tvångsingripanden — frihetsberövanden — bör inte finnas i en kungörelse, den bör finnas i en lag. Det rör sig här om frihetsberövanden som i många fall blir långvariga, frihetsberövanden som i själva verket blir allvarligare än de som kan föranledas av mycket grova brott. Jag kan inte påminna mig att vi på något annat område har ett tillstånd där man kan göra sådana ingripanden med stöd av en kunglig kungörelse. Det förefaller alldeles självklart att bestämmelserna måste finnas i en lag. Annars riskerar man 'glidningar i praxis som medför att tillämpningen snart kanske kommer: att "vara sådan att den inte alls har stöd vare sig i lagens anda eller i dess bokstav. Därför menar jag att rättssäkerhetens krav måste vara så stora att man inte kan acceptera det förslag som socialministern — om jag har fattat honom rätt — stöder i sitt interpellationssvar. Min andra fråga gäller handläggningen av besvärsärenden. Socialministern säger att saken skall ägnas uppmärksamhet i arbetet på den nya lagen. Här är det såvitt jag förstår alldeles nödvändigt med radikalt nya regler. För närvarande kan länsstyrelsen faktiskt ta upp till två månader på sig för handläggningen av ett ärende gällande en person som hemställt att få hälsovårdsnämndens beslut om isolering prövat av länsstyrelsen. När beslutet i anledning av hans överklagande kommer honom till handa är isoleringen i de flesta fallredan hävd av medicinska skäl. Möjligheten att överklaga blir därför i själva verket illusorisk. Och det blir inte bättre av att hälsovårdsnämnderna tyvärr alltför ofta i samband med ett beslutsmeddelande glömmer att påpeka att vederbörande har möjlighet att få ärendet prövat. Det är en sak som han kanske får reda på då överklagandetiden har försuttits. Jag tycker att det kunde ha varit skäl för socialministern att på den punkten göra ett uttalande som kunde skapa bättre ordning. När så inte nu har skett hoppas jag att det uttalandet kommer i samband med det nya lagförslaget. Inte heller den tredje förutsättningen för ett accepterande av tvångsingripanden — ersättningen — tycker jag uppfylles för närvarande. Nu får den som isolerats ersättning enligt sjukförsäkringslagen, d.v.s. sjukpenning, barntilllägg o.s.v. Detta framgår av svaret. Om isoleringen varar mer än 90 dagar blir vederbörande utförsäkrad. Då blir det länsstyrelsens sak att pröva hur mycket han skall ha i ersättning — och det är en prövning som sker efter behovsbedömning. Som socialministern påpekar uttalade han i statsverkspropositionen 1965 att beloppen även efter dessa 90 dagar borde utgå som om försäkringen alltjämt gällde. Men det är länsstyrelserna som beslutar i sådana fall, och det har visat sig att de tillämpar mycket varierande praxis. Min fråga gällde emellertid huruvida socialministern ville förorda en sådan ändring i bestämmelserna att den som isolerats får full ersättning för den förlorade arbetsinkomsten. Och svaret på den frågan måste såvitt jag förstår tolkas som ett klart nej. Det hade varit bra om socialministern velat gå närmare in på motiven för den ståndpunkten. Ersättningen från sjukförsäkringen innebär ju inte full ersättning för inkomstförlusten utan blir bara i genomsnitt 80 procent. Man kan fråga hur det egentligen kan motiveras att en person, som på grund av myndighets beslut och helt utan eget förvållande dels förhindras att sköta sitt arbete och dels drabbas av de många gånger mycket svåra psykiska påfrestningar och andra obehag som isoleringen medför, dessutom skall vara tvungen vidkännas ekonomiska uppoffringar. Det är ju inte för sin egen skull som han eller hon måste underkasta sig isoleringen, utan det är för att skydda andra och för att möjliggöra för hälsovårdsnämnderna att fullgöra sina åligganden. Då tycker jag det borde vara en ganska självklar princip att vi andra, d. v. s. samhället, också står för kostnaden — inte bara för en del utan för hela kostnaden. En riktig princip tycker jag skulle kunna vara denna: den som drabbas av sjukdom som faller under epidemilagen får sjukkasseersättning på vanligt sätt så länge han eller hon är sjuk. När patienten är friskförklarad men alltjämt på grund av smittrisken tvingas avstå från arbete, bör vederbörande få skadestånd som täcker hela löneförlusten. även när det gäller den öppna vården, t.ex. dispensärvården, och för eventuell medicin och andra kostnader, som ibland kan bli betydande för att uppfylla de föreskrivna mycket rigorösa hygieniska kraven, bör full ersättning utgå. Det är också nödvändig att riksdagen samtidigt som vi får en ny smittskyddslag nästa år, enligt socialministerns löfte i svaret, också får ett förslag till ny lag om ersättningsbestämmelser. Båda bör vara så utformade att de stimulerar den enskilde till att i lojal samverkan med myndigheter och läkare delta i bekämpandet av epidemier.
Herr talman! Herr Ullstens inlägg ger mig anledning att göra några mycket korta kommentarer. För det första vill jag givetvis här inte föregripa det ställningstagande jag har att göra beträffande den proposition som jag har aviserat. För det andra vill jag säga att herr Ullstens beskrivning av förslagets remissbehandling var ganska ensidig. Förslaget har i stort sett fått ett välvilligt mottagande — men på en del punkter har kritik framförts. Det är helt naturligt att vi, när vi nu skall utforma propositionen, får ta hänsyn till de samlade remissynpunkterna. För det tredje vill jag framhålla — utan att ge mig in på en längre debatt — att man ju aldrig får glömma att det här gäller allvarliga ting. Att skapa skydd mot epidemier, mot smittspridning, måste alltid vara primärt. Givetvis måste man så långt det är möjligt också tillse att den enskilda människan som drabbas får sitt skydd och även en rimlig ersättning.
Herr talman! I socialministerns senaste uttalande kan jag självfallet instämma. Men det är ganska allmänna formuleringar som knappast ger någon antydan om i vilken riktning lagförslaget kommer att gå. Jag begär inte att socialministern här i detalj skall ta ställning till ett förslag som är under utarbetande i socialdepartementet. Jag tar upp saken bara av den anledningen att socialministern själv i sitt svar åberopade detta förslag som ett besked till mig och menade att med den däri skisserade ordningen skulle rättsläget — som han sade — bli fullständigt klart. Det gäller här en ganska klar principfråga: Skall man kunna ingripa med administrativa frihetsberövanden med hjälp av en kungörelse, eller skall det krävas att dessa bestämmelser finns i en lag? Det ställningstagandet borde socialministern enligt min mening våga göra redan innan förslaget färdigbehandlats. Frågan är av så pass stor räckvidd att det måste vara ett allmänt intresse att få saken belyst. Jag tror inte man kan säga att det gjorts en rimlig avvägning mellan den enskildes rättsintresse och allmänhetens intresse av att bli skyddad för smitta, om man vidtar en så drastisk åtgärd som att låta myndigheter besluta om administrativa frihetsberövanden med stöd av en kungörelse. Jag tror inte att det förekommer någon parallell till detta, och jag har svårt att tänka mig att riksdagen skulle acceptera ett sådant här förslag, om det framlades. Riksdagen vill nog vara med och besluta om de lagar och bestämmelser som skall kunna leda till så långtgående ingripanden. Vad sedan gäller den andra frågan — om ersättningen — så berörs den ju inte alls av det arbete som för närvarande pågår inom socialdepartementet. Det finns en kungörelse om saken; socialministern har gjort ett uttalande i statsverkspropositionen men ger i Övrigt ingenting på hand. Det innebär såvitt jag förstår att socialministern inte är beredd att förbättra bestämmelserna. Jag tycker att det är ett tråkigt besked — jag hade hoppats att statsrådet skulle visa en mycket mera positiv inställning på denna punkt. Det är dock fråga om att man låter dem, som för andras skull måste utstå en isolering, bära en mycket stor del av de kostnader som isoleringsbeslutet medför.
Herr talman! Riksdagen kommer ju att få vara med och ta ställning när propositionen en dag läggs på riksdagens bord. Detta är självklart. Herr Ullsten måste emellertid förstå att innan propositionen är utarbetad kan jag inte ta upp en debatt med herr Ullsten om hur den i alla avseenden kommer att utformas.

Herr talman! Punkten 4 i statsutskottets förevarande utlåtande rör frågan om ett lån på 1,4 miljon kronor till en bostadsrättsförening som avser att bygga ett hus i Ösmo kommun. Pengarna skall användas till förvärv av tomt. Det blivande huset, som beräknas få 288 lägenheter, är avsett för personal som skall förflyttas till Muskö örlogsbas. Vi reservanter anser det vara väl motiverat att statsmakterna vidtar åtgärder som minskar omställningssvårigheterna för den personal som får sin arbetsplats flyttad från Stockholm till Muskö. I motioner av herr Virgin i första kammaren och herrar Bohman och Ståhl i andra kammaren har framhållits att det enligt motionärernas mening strider mot principerna i 1963 års försvarsbeslut att nämnda lån för byggande av bostäder lägges inom försvarets kostnadsram. I försvarsbeslutet ingick att uppgifter som måste lösas på ett mera kostsamt sätt till följd av åtgärder som statsmakterna beslutat skall läggas utanför försvarets kostnadsram. Statliga extrakostnader för bostadsanskaffning som blivit nödvändig genom basförflyttning tillhör enligt vår bestämda mening den kategorin. Anslaget gäller dessutom här ett lån, som skall förräntas och återbetalas enligt normala regler. Även av den orsaken borde man inte med lånet belasta en kostnadsram som avvägts för att bestrida försvarets löpande driftutgifter. Herr talman! Det belopp vi i dag diskuterar är 1,4 miljon till bostadsbyggande. I maj i fjol diskuterade vi en annan fråga som rörde Muskö örlogs 929 bas och kostnader utom eller inom försvarets kostnadsram, Det gällde då en väg och en tunnel som för att tillfredsställa civila krav fördyrats med 6 miljoner kronor. Vi ansåg att även den merkostnaden skulle ligga utanför försvarets kostnadsram enär den ej avsåg militära kostnader. Av både praktiska och principella skäl yrkar jag bifall till den vid punkten fogade reservationen, innebärande att de begärda lånemedlen skall bestridas utanför försvarets kostnadsram.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande behandlas motionsparet I:555 och II: 688 om särskilt statsbidrag till företagareföreningen i Jämtlands län. Motionen baseras på de speciella problem för Jämtlands län som utvecklingen på arbetsmarknaden och inom näringslivet medfört. Problemen förorsakas främst av att länet har en näringslivsstruktur som markant skiljer sig från andra läns. Den dominerande näringsgrenen inom länet är jordoch skogsbruk med binäringar, medan industri har det relativt lägsta antalet sysselsatta i samtliga landets län. Dessa särskilda förhållanden har också uppmärksammats av Kungl. Maj:t, som år 1959 uppdrog åt länsstyrelsen i länet att i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen göra en utredning rörande länets näringsliv. Utredningen framlade sitt betänkande år 1963, och det innehöll en rad konkreta förslag till åtgärder.

Förslagen i detta betänkande behandlades i anslutning till betänkandet »Aktiv lokaliseringspolitik» SOU 1963: 58. I proposition nr 185 år 1964 angående lokaliseringspolitiken uppgavs att strukturproblemen i Jämtland skulle vara av samma karaktär som i övriga norrlandslän, och att därför inte några speciella insatser skulle komma i fråga för Jämtlands del. Utskottsmajoriteten har stött sig på denna motivering och avstyrkt vår motion i år liksom man gjort med vår tidigare motion i samma sak. Enligt vår mening är emellertid, som jag i det föregående framhållit, Jämtlands läns strukturproblem av påtagligt större storleksordning och delvis annan karaktär än övriga norrlandsläns. Lokaliseringsstödet har inte kommit att få samma positiva effekt där som i andra län. Som bl.a. framgår av bilaga 13 i årets statsverksproposition,s. 11 fig. 1, har lokaliseringsstödet varit av blygsam omfattning för Jämtlands län. Detta torde bl.a. bero på att lokaliseringsstödet till cirka 90 procent kommit att omfatta befintliga företag, varigenom Jämtlands län med fåtaliga och små industriföretag inte kunnat utnyttja lokaliseringsstödet i önskvärd omfattning. Storindustri saknas helt inom länet och antalet medelstora industrier är ringa. Såväl antalet företag som sysselsättningen domineras av företag med mindre än 10 anställda. Lokaliseringsstödets nuvarande utformning medför därför att det inte kan främja utvecklingen för huvuddelen av befintliga företag inom länet. Företagareföreningen i Jämtland har satsat hårt främst på förmedlingsoch konsultverksamhet för att hjälpa småföretagen. Initiativ har tagits till samordning av försäljning, bokföring, kalkylering och produktionsplanering. I den omnämnda utredningen angående näringslivet i Jämtlands län ansågs att dessa initiativ var synnerligen värdefulla, varför förslag framfördes om utbyggnad av företagareföreningens verksamhet genom ett särskilt statligt bidrag. Något sådant kar emellertid ännu inte erhållits. En hel del av de initiativ som föreningen tagit har givit goda resultat. Andra har dock inte kunnat fullföljas på grund av bristande ekonomiska resurser. För att inte föreningen skall tvingas begränsa sin verksamhet till följd av brist på medel anser vi det synnerligen motiverat att ett särskilt statsbidrag beviljas. Det stöd vi eftersträvar till företagareföreningen i Jämtlands län ligger helt i linje med det i årets statsverksproposition, under reservationsanslaget Bidrag till företagarföreningar m.fl. upptagna anslag om 100000 kronor till företagareföreningen i Norrbottens län för verksamhet inom Norrbotten. Som med all önskvärd tydlighet torde framgå bl.a. av den relaterade länsutredningen råder det så speciella förhållanden i Jämtlands län att även detta läns företagareförening bör kunna få ett motsvarande bidrag att använda i sin ökade rådgivningsverksamhet. Herr talman! Med hänvisning till detta vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Det yrkande som framförs i den föreliggande motionen angående specialdestination till Jämtlands läns företagareförening förekom också vid föregående års riksdag. Vi behandlar här ett klumpanslag som sedan skall fördelas på de olika företagareföreningarna, bortsett då från den specialdestination för Tornedalens företagareförening på 200000 kronor, som ingår i det förslag som föreligger. När motionärerna nu ställer upp Jämtlands problem, vilka torde vara välbekanta för kammarens ledamöter, som en bakgrund för en specialdestination av 100 000 kronor till länets företagareförening har jag nog en känsla av att dessa pengar tillmätts väsentligt större betydelse än de i verkligheten har. De problem man brottas med inom Jämtlands län är av en sådan storleksordning att helt andra resurser måste tillgripas, om mean skall komma till rätta med de svårigheter som råder. Att i det här syftet börja med specialdestinationer betraktar vi inom utskottet också som en betänklig väg att slå in på. Den argumentering, som i långa stycken har anförts för en specialdestination till Jämtlands län, kan säkerligen anföras beträffande andra län, där det finns problem av likartad natur, även om svårighetsgraden varierar för de olika länen. Därför anser vi inom utskottet det vara riktigare med ett totalbelopp. Vid fördelningen av detta bör man beakta de olika förhållanden som råder och söka göra en avvägning, som så rättvist som möjligt tillgodoser de behov som kan täckas inom ramen för de disponibla resurserna. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är riktigt, herr Lindholm, att enbart detta bidrag inte kommer att räcka för att klara näringslivsproblemen i Jämtlands län. Vi anser emellertid att detta stöd har så stor betydelse att det bör ges. Jag vill dessutom påminna om att det var en statlig utredning som fann det angeläget att denna åtgärd vidtogs. Som herr Larsson i Norderön har framhållit är näringslivet i Jämtlands län ensidigt. Det är i utpräglad grad beroende av jordoch skogsbruk. Vi vet alla här att dessa två näringar rationaliseras hårt och att sysselsättningsgraden därför sjunker. När man inte har någon expansiv företagsenhet att bygga på måste speciella åtgärder vidtas. I sådana områden av vårt land, där småföretagsamheten är utbredd och där det finns en rik företagstradition, blir det stimulans mellan olika företagare, och där finns också en viss service och rådgivning för företagarna. Den saknas i vårt län, eftersom skogsoch jordbruk har varit dominerande. Detta anslag skulle sålunda ge företagarföreningen möjlighet att tillgodose den service som nu saknas, att bättre kunna råda och hjälpa både de företagare som är i färd med att nyetablera och de som redan har startat företag. Det råder ingen tvekan om att det är önskvärt att detta förslag bifalles. Det har tidigare behandlats här i kammaren och då blivit avslaget, men det hindrar inte att man kan ändra sig och nu biträda det.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

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 38 har fogats en blank reservation, som jag ber att få motivera. Det har väckts motioner angående befrielse från arvsskatt för Svenska litteratursällskapet i Finland. Jag skall börja med att citera en mening ur bevillningsutskottets betänkande, där det heter: »De gällande bestämmelserna om arvsskatt kan, liksom all annan lagstiftning, i enskilda fall leda till stötande eller inte avsedda konsekvenser.» Detta är ett sådant fall. Enligt testamente av doktor Rolf Nordenstreng, född i St. Michel i Finland, och hans maka Ellen skulle kvarlåtenskapen — omkring 65 000 kronor — tillfalla Svenska litteratursällskapet i Finland. Arvsskatten uppgår till cirka 27 000 eller 33 000 kronor, beroende på om arvet betraktas som två lotter eller som en. Detta utgör naturligtvis en avsevärd avbränning på detta arvsbelopp. Sällskapet har till uppgift »att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens upp komst och utveckling i Finland; — — — att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen; samt — — att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska språket genom prisbelöningar och understöd». Enligt särskilt beslut av finansministeriet i Finland åtnjuter sällskapet, jämte vissa andra institutioner av fundamental kulturell betydelse, privilegiet att donationer på minst 3 000 mark är för donator avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Sällskapet har i december 1966 beslutat att de medel, som tillfallit sällskapet genom testamente av makarna Nordenstreng, skall utgöra en fristående fond, benämnd Rolf och Ellen Nordenstrengs understödsfond. Medlen skall kvarbliva i Sverige och förvaltas av en särskild styrelse, bestående av en representant för sällskapet, en för Uppsala universitetsbibliotek och en för den fondförvaltande svenska banken. Enligt stadgarna för fonden skall den främja samma ändamål som stiftelsen Svenska litteratursällskapet i Finland. I Finland uttas inte skatt på arv eller gåva, som tillfaller bl.a. religiöst samfund samt barmhärtighetseller undervisningsanstalt. Detta gäller även egendom, som tillfallit ideell förening eller annan sammanslutning, vilken utan avsikt att genom sin verksamhet bereda ekonomiska fördelar åt i dem delaktiga, verkar i vetenskapligt eller konstnärligt syfte eller har till ändamål att främja folkupplysningen, landets försvar eller det inhemska näringslivet. även sådana stiftelser eller sammanslutningar med annat allmängiltigt ändamål är skattebefriade. Lagstiftningen innebär således att sådana juridiska personer, som enligt svensk rätt är befriade från gåvoskatt, i Finland är befriade även från arvsskatt. Med andra ord: det råder en vidare skattebefrielse i Finland för sådana sällskap än i Sverige. Enligt vår mening bör det inte kunna råda något tvivel om att »sällskapet är en stiftelse eller sammanslutning, som har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning eller forskning». Vi har i motionen framhållit att dess egenskap av utländsk stiftelse är rent formell. I sak är sällskapet en stiftelse eller sammanslutning för bevarandet och utvecklandet av svensk kultur och svenskt språk inom ett område, som utgjort en del av det svenska riket och som fortfarande bebos av en svensk befolkning. Det borde, tycker vi motionärer, vara en något besynnerlig tanke att svenska folket i Sverige skulle betrakta den svenska folkstammen i Finland såsom utländsk och bevarandet av svensk kultur i Finland såsom en del svenska folket ovidkommande utländsk angelägenhet. Jag tror att det särskilt i nuvarande läge, då den svenskspråkiga befolkningen i Finland hyser farhågor för svenska språkets framtida ställning i den finska skolundervisningen, i hög grad är angeläget att vi på den rikssvenska sidan inte företar oss något som kan förstärka dessa farhågor. I vår omfattande och grundliga motion har sagts att Kungl. Maj:t på grund av bestämmelserna i arvsskatteförordningen saknar möjlighet medge befrielse från skatten. Ett initiativ från riksdagens sida skulle alltså vara erforderligt. När motionerna behandlades i bevillningsutskottet möttes de av — jag vill inte säga entusiasm, ty det är ju en känsla som sällan eller aldrig smyger sin in i bevillningsutskottet — ett mycket positivt intresse från samtliga ledamöter i bevillningsutskottet. Här skulle, trodde vi motionärer, för ovanlighetens skull en av våra välgrundade motioner äntligen leda till framgång. Men säg mig den glädje som varar beständigt! Frågan var litet invecklad och behövde undersökas ytterligare. Motionen bordlades alltså för en senare behandling. Vid denna djupdykning visade det sig, att frågan inte var fullt så enkel som vi från början antagit, utan snarare mer komplicerad. Det finns i bevillningsutskottets betänkande två meningar som jag särskilt vill fästa uppmärksamheten på. Den första är att utskottet förväntar, att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang framlägger förslag till sådana författningsändringar, att dispensbestämmelserna utformas i enlighet med vad som nu gäller enligt andra skatteförfattningar. Utskottet efterlyser alltså förändringar som ger möjlighet till dispens, även då det gäller arvsskatteförordningen.

Herr talman! Jag har väckt en motion för att försöka få till stånd en utredning om inte försök till frihetskränkande otukt skulle kunna straffbeläggas. Såsom det har sagts i något av remissvaren bör givetvis stor restriktivitet iakttas när det gäller straffbeläggning av försöksbrott. Om man går igenom vår brottsbalk, kan man konstatera att försöksbrotten i ett ganska stort antal fall är straffbelagda. Vad beträffar förmögenhetsbrotten gäller detta, när straffmaximum är två år, ett mycket stort antal fall. Jag kan nämna förskingring, förfalskning, undertryckande av urkund, stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, bedrägeri, ocker och utpressning. I fråga om våld mot person eller angrepp mot person kan jag nämna som exempel misshandel, som inte är ringa, och fosterfördrivning. Även för dessa brott är straffmaximum två år. Som vi vet har domstolspraxis i fråga om våldsbrotten inneburit en skärpning av straffet för sådana brott. Våldsbrotten har ökat och blivit allvarligare, och det finns all anledning att skärpa påföljderna för sådana brott. När straffpåföljden är upp till fyra år är försöksbrotten tämligen genomgående straffbelagda. Ett undantag utgör koppleri men det ligger ju i sakens natur, att ett försöksbrott här inte gärna kan bli straffbelagt. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter så länge — det är ju fredag — men vill i alla fall fästa uppmärksamheten på några punkter. 17 § i kapitlet om sedlighetsbrott står följande: »Om någon vanemässigt eller för att bereda sig vinning främjar eller utnytt jar annans otuktiga levnadssätt eller om någon förleder den som är under tjugoett år till sådant levnadssätt, dömes för koppleri — — —.» Det är ju ganska naturligt att detta inte är straffbelagt på försöksstadiet. Detta var bara en principiell genomgång och jag kommer nu till de paragrafer som kan vara av intresse i detta sammanhang. I 1 § talas i första stycket om våldtäkt och i andra om våldförande, och det sistnämnda är faktiskt en del av paragrafen som vi måste se litet närmare på.

Till våldförande kan även dömas, om brottet eljest är att anse som mindre grovt.» — Sedan kommer det som jag tycker är mycket viktigt i denna kommentar. — »Så kan vara fallet om kvinnan låtit bli att tillkalla hjälp, fastän detta varit möjligt, eller om hon föranlett eller tilllåtit vissa närmanden från mannens sida.» Det är just den sista punkten som jag kommer att uppehålla mig vid en smula. Våldförande är alltså straffbelagt och jämväl försök till våldförande. Sedan övergår vi till 2 § som jag skall läsa upp, därför att kammarens ledamöter troligen kommer att förstå vad jag menar och troligen också dela min uppfattning.

Vi kanske bara behöver tänka på hur det kan gå till i narkotikakvartarna och kanske också på hur människor numera kan bringas i vanmakt. Vi kan också tänka på den som är sinnessjuk eller sinnesslö. För min del tycker jag att denna paragraf är mycket allvarligare till sitt innehåll än den del av 1 § som handlar om våldförande. Handling enligt 2 § är icke straffbelagd på försöksstadiet. Det är alltså inte straffbelagt att försöka ha könsligt umgänge under utnyttjande av någon som är sinnesslö och alltså inte mycket förstår vad det är fråga om. Att däremot försöka fortsätta en samvaro av ganska intim karaktär med någon som mer eller mindre har inlett en till den är straffbelagt. Jag skall ge ett par exempel. En flicka följer med en pojke hem på natten. De har druckit litet sprit men inte mer än de själva vill. Flickan låter pojken villigt klä av henne och tycker att det är rätt tjusigt en ganska lång stund. Men plötsligt får hon för sig att hon inte skall vara med längre. Pojken är däremot helt inställd på att ha samlag med flickan. I sista skedet börjar hon göra motstånd. Pojken har druckit litet sprit. Flickan har varit villig så långt hon själv tyckte det kunde vara roligt, men hon kanske är rädd för att få barn och därför börjar hon göra motstånd i sista skedet. Pojken har redan kommit till det stadiet att han inte längre kan behärska sig, och han gör ett verkligt försök att få samlag med flickan. Det avbryts, men försöket är i alla fall ett faktum. Detta är straffbelagt, trots att flickan mer eller mindre har lurat in pojken på det därför att hon tyckte att det var tjusigt så långt. Sedan har vi ett annat fall. Det kanske är en liten flicka som är sinnesslö. Detta upptäcker ett par pojkar och tycker att de kan använda sig av henne därför att hon förstår inte riktigt vad det är fråga om. De tar fatt på flickan och går ned till ett cykelstall där de får vara i fred, och den ena efter den andra av pojkarna utnyttjar flickan sexuellt. Sedan skickar de ut henne igen. Varje gång de vill ha samlag med någon som är verkligt lämplig därför att hon inte gör något större motstånd eftersom hon inte begriper bättre, ringer de till denna stackars lilla flicka. Flickan kommer med och hon vet fortfarande inte vad det är fråga om. En dag upptäcks det att hon väntar barn, och hon kan knappast redogöra för hur det har gått till. Hon talar om ett cykel :stall och om en vind. Detta är ett fingerat exempel, och det var inte på det sättet i det fall som jag har hört relateras. Men så skulle det kunna gå till. I det fall som jag tänker på i verkligheten var det inte en sinnesslö flicka utan en flicka som gick i hjälpklass och alltså var bättre rustad än flickan i det exempel jag anförde. Om det blir ett allvarligt försök mot den stackars lilla flickan är det inte straffbelagt. Jag tycker att det är en allvarlig inkonsekvens i vår lagstiftning, och jag har velat påpeka detta för att kunna komma igen nästa år. Det var detta som gjorde att jag ville anteckna en blank reservation. Detta är en sida av saken — den sociala, den humanitära och den viktigaste sidan — och denna inkonsekvens i lagstiftningen har gjort mig mycket upprörd. Om någon inte skall straffas för försöket är det pojken i första fallet, och om någon skall straffas för försöket i det andra fallet är det pojkarna som ger sig på den som är definitivt värnlös, psykiskt eller fysiskt. I min egenskap av åklagare vill jag när det gäller gränsfallen säga att det är mycket opraktiskt när det gäller dessa paragrafer, att handling enligt en mitt i liggande paragraf inte är straffbelagd på försöksstadiet. Här föreligger ofta bevissvårigheter. Om man har sövt ner en flicka och mot hennes vilja exempelvis blandat narkotika i kaffet utan att hon vet om det och sedan har haft könsumgänge med henne då är det våldtäkt. Om däremot flickan har druckit någonting som hon själv visste inte var bara kaffe — kanske kaffe och sprit — och det sedan blir en våldtäktsfråga, så går det genast över till frihetskränkande otukt. Där är det alltså fråga om bevisning. Likaså när det gäller skillnaden mellan första och fjärde paragraferna, där det är fråga om ungdom som är under 18 år. Man kan diskutera hur det skall bedömas. Det är också en bevisfråga, om vederbörande visste eller borde ha vetat att flickan var under 18 år. Jämväl ur bevissynpunkt — vilken dock är den mindre viktiga sidan — anser jag att det är en mycket opraktisk lösning som man kommit fram till i 6 kap. Men för att återgå till det viktigaste borde av rent humanitära skäl försök till frihetskränkande otukt straffbeläggas. Utskottet har inte kunnat handla på annat sätt med hänsyn till remissinstansernas ställningstagande. Jag fäster mig dock vid att ett par av remissinstanserna säger att: »det för närvarande inte finns skäl till denna utredning» och »med hänsyn till den korta tid under vilken brottsbalken har varit i kraft». För ögonblicket böjer jag mig för detta, men jag tänker komma igen.

Herr talman!

ran Wilhelm Tell för riksdagens ledamöter m.fl. inbjudna, Föreställningen börjar kl. 19.30. Under pauserna inbjudes samtliga deltagare att intaga förfriskningar i teaterns olika publika utrymmen. De som så önskar är välkomna att medföra en gäst.

För att fullgöra författningsenlig militärtjänstgöring anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 3 5 1967.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

I och för sig är naturligtvis den bestämmelse bra som tillkom 1965 i anledning av en fyrpartimotion med begäran att yrkesfiskare skulle slippa betala omsättningsskatt på större fiskeredskap, men när, det gäller tillbehör slipper de omsättningsskatten bara för själva nätet, inte för övriga tillbehör. Om man alltså köper en ålhomma helt färdig, blir man befriad från omsättningsskatt för hela köpet, men om man i stället själv vill göra ålhomman färdig och därför köper nät, flöten, telnar och allt annat som hör till separat, så får man befrielse från skatt bara för nätet. Omsbefrielsen är givetvis fördelaktig för yrkesfiskarna, men jag tycker att man har gjort en olycklig avgränsning. Det är något av kineseri, och det har också medfört olika bedömningar i skilda delar av landet, efter vad jag hört. Detta skapar orättvisa mellan olika yrkesfiskare. Det blir orättvist också därigenom att en del har sådant fiske att de regelmässigt köper bara färdiga redskap, medan andra, som ägnar sig åt säsong mässigt fiske, i stället köper delar och använder tiden mellan säsongerna för att sätta ihop dem till färdiga redskap. Systemet är orättvist också i ett annat avseende, nämligen att de, som bor så att de kan handla i Norge eller Danmark, enligt uppgift där kan köpa alla tillbehör utan omsättningsskatt. Det kan givetvis inte de göra som bor längre bort. I den motion som låg bakom riksdagsbeslutet 1965 yrkades på en förändring av 10 8 i förordningen om allmän varuskatt. Där föreslogs det i motionens punkt 6 att nätslingor och annat tillbehör som användes för montering och reparation av dylika fiskredskap skulle undantagas. När utskottet behandlade ärendet skrev utskottet följande, som jag vill föredra därför att jag tycker att det är av så stort intresse: » Utskottet finner att den i motionerna åberopade konkurrensen med det utländska fisket och möjligheten att i utlandet köpa obeskattade redskap i stort sett kan jämställas med de skäl som motiverade undantagen från skatteplikt för de större fartygen. Utskottet har därför undersökt möjligheten att göra en motsvarande avgränsning i fråga om redskapen inom det yrkesmässiga fisket. Härvid har framkommit att vissa redskap, som inte är av oväsentlig betydelse för yrkesfisket, även användes av dem, som utövar fiske som hobby eller för husbehov, varför ett undantag från skatteplikt skulle gynna inte endast yrkesfisket. Utskottet vill med anledning härav i stället förorda, att de större nätredskapen genom en särskild bestämmelse i anvisningarna till 18 8 förordningen om allmän varuskatt hänföres till material. Därigenom blir redskapen skattefria endast i den mån de är avsedda att användas vid yrkesmässigt fiske. Med större nätredskap avser utskottet trålar, vadar, bottengarn, laxgarn, makrillgarn, sillgarn, strömmingsskötar och ryssjor ävensom nät för så dana redskap. En utvidgning även till andra fiskeredskap kan självfallet tänkas, om nya i stort sett likvärdiga redskapstyper skulle konstrueras. Det torde då få ankomma på riksskattenämnden att pröva materialbegreppets tillämplighet.» Jag vill med detta visa att utskottet ställt sig mycket positivt i denna fråga, och jag betraktar det närmast som ett rent förbiseende att det endast talas om »nät» och inte om »andra tillbehör». Man har nämligen inte på något sätt bemött de förslag som härvidlag fanns i motionen. Den enda avgränsning man ville göra gällde att man ville förhindra att icke yrkesfiskare fick del av skattebefrielsen. En grupp fiskare som är särskilt intresserade av denna fråga är ålfiskarna i Östersjön, ty de har i högsta grad ett säsongmässigt fiske. De använder vintern, då de egentligen inte har något annat att göra, för att sätta ihop sina ålbottengarn och köper då materialet till dessa. Över hälften av det material de skaffar är sådant som inte blir befriat från skatt. I och för sig måste man väl ändå anse att det är ytterst värdefullt att yrkesfiskarna utnyttjar sin lediga tid just för sådant här arbete — både för att göra i ordning redskap och för att reparera redskapen. Detta att en del fiskare kan köpa material i Danmark och Norge var ju ett av de avgörande motiven för att utskottet gick med på ifrågavarande undantag. Jag tycker att den omständigheten är i högsta grad relevant även i detta speciella sammanhang. Om finansministern ursäktar uttrycket vill jag säga att jag tycker det verkar litet småsint att inte vilja gå med på denna enkla förändring. Och med en liten travestering på vad Ibsen skrivit vill jag säga: Det som du gör, gör fullt och helt och icke styckevis och delt! Jag vädjar till finansministern att ta upp denna fråga till förnyad prövning.
Herr talman! Om jag skulle följa interpellantens rekommendation när han åberopar Ibsen, så måste ju det logiskt innebära att vi skall slopa allt vad omsättningsskatt heter över hela linjen. Då går vi inte fram »styckevis och delt», utan då går vi in helt för saken. Jag är inte riktigt på det klara med om interpellanten har dragit denna logiska slutsats av sin rekommendation, men där hamnar vi naturligtvis. Jag vänder mig mot ett par av de karakteristika som interpellanten applicerade på mig: »kallsinnig» och »småskuren». Det var ju inte så litet i detta sammanhang. Men det är härvidlag inte fråga om vare sig kallsinnighet eller småskurenhet, utan det är närmast fråga om vart det bär hän med omsättningsskatten som skatt om man förleds att låta det ena undantaget föda argument för nya undantag. Det väsentliga med vår omsättningsskatt är ju att vi har varit utomordentligt sparsamma med undantagen. Vi har fått erkännande för den politiken internationellt och i skattesammanhang där man har tvingats erfara hur en från början riktig skattelagstiftning har nötts sönder — ja, så gott som brutits ned — genom en rad olika undantag. Nu gjorde riksdagen ett undantag 1965. Det undantaget ger interpellanten anledning att kräva nya undantag. Detta är endast ett belägg för regeln, att bryter man upp på ett ställe, så har man sedan hela raden av nya undantag. Ett ytterligare undantag influerar på nya gränsområden och animerar folk att kräva undantag på undantag. Vi kan inte hålla på på det sättet — det har ingenting med kallsinnighet och småskurenhet att göra. Det finns en rad olika områden där omsättningsskatten drabbar och där man kan anföra samma bevekelsegrunder som interpellanten gör. Yrkesfiskarna är visserligen inte någon särdeles välbeställd grupp, men det finns rader av andra grupper av yrkesmän som är likvärdiga med yrkesfiskarna och som drabbas av omsättningsskatten — för att inte tala om områden där sociala och andra bevekelsegrunder utgör ännu starkare motiv än i detta speciella fall.
Herr talman! Jag tycker inte det är logiskt att säga att man skulle ta bort all omsättningsskatt. Men om man efter noggrann prövning gör ett undantag, som riksdagen här har gjort, så tycker jag att det är logiskt att inte stanna på halva vägen utan verkligen göra det helt. Det är det som jag åsyftar. Eftersom riksdagen och utskottet tog till intäkt för att göra förändringen att särskilda bestämmelser gäller i grannländerna, där yrkesfiskarna inte bara i detta fall utan också i andra avseenden har mycket bättre förhållanden, tycker jag att det finns mycket stor anledning att följa exemplet från Danmark och Norge helt och fullt och alltså medge befrielse också för tillbehör till fiskredskapen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Svaret på den första frågan, att någon driftsinskränkning vid Tobaksbolagets härnösandsfabrik inte planeras utöver den nedläggning som det har talats om, är mycket glädjande, framför allt om svaret inrymmer att härnösandsfabriken kommer att fortbestå. Tobaksbolagets styrelse har nämligen tidigare inte klart deklarerat den uppgiften. Jag skulle därför önska att finansministern något förtydligade sitt svar, d.v.s. om han ville bekräfta att svaret innefattar inte endast en relativt kort tidsperiod utan även tiden efter det att den nya, toppmoderna cigarrettfabriken i Malmö är intrimmad till full kapacitet. Oron bland de anställda vid härnösandsfabriken bottnar nämligen framför allt i åtgärder som vidtagits av Svenska Tobaksbolaget och som jag anknutit till i min interpella tion. Denna oro är också fullt förklarlig. Vidtagna nedskärningar i. driften samt från bolagsledningen signalerad ytterligare minskning av produktionen vid härnösandsfabriken ställs givetvis i samband med den av bolaget vidtagna koncentrationen av tillverkningen av cigarretter till den stora, nystartade fabriken i Malmö. Framför allt de anställda har frågat sig om vidtagna åtgärder syftar till att fabriken i Härnösand skall göras orationell och slutligen slås igen. Man pekar bl.a. på att de högmoderna cigarrettmaskinerna vid härnösandsfabriken sänts till Malmö, under det att fabriken i Härnösand fått överta äldre utrustning från tidigare nedlagd fabrik. Dessa åtgärder kom för övrigt som en obehaglig överraskning för såväl de anställda som för stadens kommunala myndigheter. Den nya cigarrettfabriken i Malmö, som är projekterad för en kapacitet av cirka 12 miljarder cigarretter per år, klarar ensam den nuvarande inhemska konsumtionen, som ligger på 8 miljarder cigarretter per år, Naturligtvis är denna toppmoderna fabrik i Malmö byggd för att utnyttjas effektivt. Här skall också de stora och gångbara cigarrettmärkena produceras. Härnösandsfabriken skall däremot övertaga tillverkningen av de mindre cigarrettmärkena. De anställda i Härnösand har klart för sig att dessa udda märken är mindre lönsamma för Tobaksbolaget. Alla dessa faktorer sammantagna har givetvis skapat djup oro framför allt bland de anställda, i synnerhet som Tobaksbolagets styrelse inte klart deklarerat härnösandsfabrikens <fortbestånd. Därför är det av synnerligen stort intresse om statsrådet besvarar denna min ytterligare fråga. Vad beträffar den andra frågan i min interpellation rörande varsel vid driftsinskränkning eller företagsnedläggelse finner jag finansministern något restriktiv i sitt svar. Han hänvisar endast till de regler som gäller mellan Svenska arbetsgivareföreningen och LO. De många driftsinskränkningarna och företagsnedläggelserna på senare tid har ju visat att dessa regler inte fyller de behov som föreligger vare sig för de anställda eller för kommunerna. Nu kommer i alltför många fall meddelanden om inskränkningar i driften samt nedläggande av företag som en mycket oangenäm överraskning, och vederbörande har stora svårigheter att planera för framtiden. Krav har som bekant framställts från olika håll — också här i riksdagen — på att den varseltid som nu gäller skall göras betydligt längre för att de anställda och kommunerna skall kunna planera på ett bättre sätt än för närvarande. I ett fall som detta anser jag att de statliga företagen bör gå före med gott exempel.

Kan vi förvänta oss att de nya institutioner, som inom den närmaste framtiden kommer att byggas, förses med djurutrymmen som kan motsvara kraven och att de lokaler som finns i gamla institutioner kommer att förbättras, 3) om jag överväger att vidta en sådan kontroll av inköp av försöksdjur att mindre nogräknade personer hindras att t.ex. genom falska uppgifter inköpa eller omhänderta djur för försäljning till försöksdjur. En undersökning av möjligheterna för uppfödning inom landet av framför allt hundar och katter för den medicinska forskningens behov ingår i det utredningsarbete angående samordning och rationalisering av anskaffande och handhavande av försöksdjur, som f.n. pågår inom universitetskanslersämbetet. Därvid har kartlagts bl.a. försöksdjursverksamhetens omfattning och inriktning i landet samt inhämtats de erfarenheter som föreligger på området såväl inom som utom landet. I sistnämnda avseende har speciell uppmärksamhet ägnats de erfarenheter, som vunnits genom olika former av uppfödning av katter och hundar för vetenskapliga ändamål. På grundval av materialet förbereds nu studier angående det lämpligaste sättet för de vetenskapliga institutionernas djurförsörjning. Till de alternativ för försörjningen med katter och hundar som kommer att övervägas hör mer eller mindre centraliserad statlig uppfödning. För svenskt vidkommande väntas därvid bl.a. den vid Göteborgs universitet försöksvis bedrivna uppfödningen av katter för ve tenskapligt bruk komma att ge värdefullt underlag för val av uppfödningsmetodik att tillämpas vid eventuell uppfödning i stor skala inom landet. Problemen i samband med uppfödning av hundar torde efter vad som erfarits vara mindre än problemen vid kattuppfödning, bl.a. beroende på att vid en anhopning av djur på det sätt som sker vid ett uppfödningscentrum katter är särskilt ömtåliga för sjukdomar. Utformningen av djurförvaringsutrymmen bör självfallet vara sådan att djuren kan förvaras under bästa möjliga betingelser. Den pågående snabba utbyggnaden av universiteten och högskolorna omfattar en förhållandevis stor andel djurförvaringsutrymmen för medicinsk och biologisk forskning. Dimensioneringen och utformningen av dessa utrymmen sker genom de ansvariga organen — byggnadsstyrelsen och lokaloch utrustningsprogramkommittéerna — i intimt samarbete med forskarna som därigenom får möjlighet att framföra och bevaka sina önskemål. Enligt vad jag inhämtat har emellertid forskarnas krav avseende lokalstandard och miljö hittills inte kunnat entydigt fastställas. Kraven varierar beroende på forskningens inriktning och mål och på vilken djurtyp som kommer till användning. De forskningsmässiga skälen tyder således på att varje enskild forskare skulle kräva sin specifikt utformade djuravdelning. Då det emellertid av byggnadstekniska och ekonomiska orsaker inte är möjligt att genomföra en alltför differentierad lokalutformning pågår i byggnadsstyrelsens regi ett utvecklingsarbete med syfte att få fram normerande principlösningar av djurutrymmen utan att avkall görs i fråga om de standardkrav som forskarna kan framföra. De nyuppförda universitetsbyggnaderna i vårt land kännetecknas av en inter nationellt sett hög standard. Det finns ingen anledning förmoda att tillkommande djurutrymmen skall hållas på en kvalitetsmässigt lägre nivå än Övriga lokaler. Beträffande äldre institutionsbyggnader är läget något annorlunda. Det skall inte förnekas att vissa institutioner är trångbodda och att forskare och annan personal vid dessa institutioner arbetar i lokaler som inte är helt ändamålsenliga enligt dagens krav. Även djurutrymmena uppvisar brister. Den snabbt ökande användningen av försöksdjur inom forskningen har medfört att djuren i vissa fall får förvaras i lokaler som inte är avsedda för dylika ändamål. Insikten om betydelsen för forskningsresultaten av en god miljö har vuxit fram successivt liksom även ansvarskänslan gentemot försöksdjuren. Utbyggnaden av universitetsoch högskolesektorn innebär att beståndet av äldre, mindre ändamålsenliga lokaler — således jämväl djurutrymmen — successivt minskar både relativt och absolut. Institutionslokalerna byggs om eller ersätts med nybyggnader. Beträffande de äldre institutionslokaler för vilka omeller nybyggnadsplaner inte föreligger för dagen ankommer det på byggnadsstyrelsen att som ett led i det löpande underhållet av universitetsbyggnaderna se över jämväl befintliga djurutrymmen. Vad slutligen gäller frågan om kontroll i syfte att förhindra användning i vetenskapliga försök av orättmätigt förvärvade djur vill jag först erinra om de nya bestämmelser angående journalföring av inköp av försöksdjur, som trätt i kraft den 1 januari 1967. Enligt bestämmelserna skall i en inköpsjournal för varje inköp av katt eller hund antecknas inte bara inköpsdagen utan också uppgift om kön, färg och om möjligt ras samt säljarens namn och adress och uppgift som han lämnar om sin fångesmans namn och adress. En på detta sätt förd inköpsjournal torde komma att möjliggöra en god kontroll av leveran törerna. För att journalföringen skall kunna bli lätthanterligare utarbetas f.n. inom veterinärstyrelsen en enhetlig ordning för journalföringen vid de vetenskapliga institutionerna.

Herr talman! Jag skall be att få framföra mitt tack till ecklesiastikministern för det positiva svaret. Efter den diskussion som följt sedan TV-programmet Fokus tog upp denna fråga måste vi alla och envar vara positivt inställda till att åtgärder vidtas för att lösa detta problem. Därför är jag glad över att hela svaret andas en positiv vilja. Men om vi nu skall nå ett positivt resultat, är det nödvändigt att, sedan utredningarna blivit klara, tillgodose kraven på en utbyggnad genom tillräckliga anslag. Kostnaderna för uppfödning av dessa djur kommer att bli väsentligt högre inom de anslagsramar som beräknas härför. Men den samlade kostnaden behöver inte bli så stor, eftersom forskningsresultaten ur vetenskaplig synpunkt kan bli mera exakta med utnyttjande av färre försöksdjur.

Antalet sådana djur växer mycket kraftigt. Och det är anledning för oss att tillse att djuren liksom forskarna får möjligheter att leva och arbeta under någorlunda drägliga förhållanden. Om vi ser på de sammanlagda kostnaderna för vår hälsooch sjukvård och jämför dem med de summor vi lägger ned på djurförsök, så är sistnämnda belopp mycket litet.

Sedan kan man givetvis ha olika önskemål om utbyggnaden på detta område. Med hänsyn till risken för infektioner bland försöksdjuren är det väl lämpligt att vid universitetssjukhusen försöka bedriva uppfödningen av försöksdjur under veterinärkontroll. Sedan jag väckte min interpellation har man bl.a. från Uppsala framfört önskemål om att på en anstalt därstädes för psykiskt skadade gå ifrån jordbruksdriften och i stället ägna sig åt uppfödning av djur. Det gamla hushållningssällskapets direktör har också försäkrat att man där skulle kunna få tillgång till veterinär och att uppfödningen skulle kunna ske under goda villkor. Hela saken brådskar emellertid. Jag är också tacksam för att statsrådet framhållit det nödvändiga i att få en kontroll över inköpen, bl.a. genom en ordentlig journalföring. Men vi skall ju komma ihåg, herr statsråd, att om denna kontroll blir effektiv så kan det medföra att en mycket snabb utbyggnad av kontrollerad uppfödning av försöksdjur är absolut nödvändig. Vidtas inte åtgärder i tid uppstår en åtminstone för forskningen allvarlig situation. Jag är därför tacksam för att statsrådet kommer att följa frågan med stor uppmärksamhet och vidta snabba, effektiva åtgärder. Forskarna hälsar säkerligen detta med stor tillfredsställelse. Jag tror även att det är en betydande humanitär insats när det gäller tillvaron för de försöksdjur som vi tyvärr måste ha inom forskningen för att kunna komma till rätta med olika problem. Även allmänheten — som ju varit mycket upprörd efter tidningarnas artiklar om djurexperimenten — torde komma att hälsa statsrådets positiva inställning med tillfredsställelse. Oavsett om det är en normal operation på en sjuk människa eller ett djurexperiment som visas i TV, kan programmet väcka blandade känslor. Men jag tror att det finns ett berättigat krav från allmänheten att statsmakterna och vetenskapen i detta sammanhang hjälps åt för att skapa en annan tillvaro för försöksdjuren. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret och hoppas på mycket positiva ställningstaganden i framtiden.
Herr talman! Herr Werner har bett mig upplysa kammaren om vilka åtgärder, som vidtagits för att förbättra undervisningen i samlevnadsfrågor inom skilda skolformer. Elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugande och ansvarskännande samhällsmedlemmar är ett centralt mål för skolan. Detta bör prägla hela verksamheten inom skolan och förutsätter även ett nära samarbete mellan skola och hem. Av det sagda följer att undervisning i samlevnadsfrågor och fostran för samlevnad är en viktig del av skolans verksamhet. I läroplanerna lämnas detaljerade anvisningar om hur undervisningen i samlevnadsfrågor bör bedrivas och därvid betonas också, att samverkan mellan lärare i olika ämnen bör ske. Möjligheterna till en vidareutveckling av denna undervisning prövas av skolöverstyrelsen i samband med den pågående översynen av grundskolans läroplan. Enligt vad jag inhämtat har överstyrelsen därvid funnit angeläget att ge undervisningen i samlevnadsfrågor ökat utrymme och att ytterligare framhäva behovet av en nära samverkan mellan olika ämnen. Det kan förutsättas att alla de frågor interpellanten tagit upp kommer att bli ingående behandlade i detta sammanhang och att undervisningens positiva uppbyggande karaktär kommer att ytterligare markeras. Inom fortbildningen av skolledare och lärare har skolans undervisande och fostrande uppgifter på ifrågavarande område beaktats. Slutligen bör nämnas att den pågående utredningen rörande sexualoch samlevnadsfrågor enligt sina direktiv har att vid prövningen av vilka värderingar, som skall läggas till grund för sexualundervisningen, se denna undervisning som ett led i den fostran för mänsklig samlevnad, som skolan och övriga institutioner för fostran och upplysning har till uppgift att meddela. Jag utgår från att utredningens förslag kommer att bli ett värdefullt underlag när det gäller att utveckla skolans insatser på de områden som behandlas i herr Werners interpellation.

Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret — dels därför att jag fick det inom rimlig tid, dels därför att innehållet klart ger vid handen att något håller på att ske inom den ämnesgrupp där samlevnadsfrågorna naturligen hör hemma. Det låter hoppfullt att skolöverstyrelsen i samband med den pågående översynen av läroplanerna för grundskolan planerar ökat utrymme för samlevnadsundervisning och att man räknar med att etablera samverkan mellan berörda läroämnen. Detta är också nästan precis vad vi framförde i en motion i fjol. Den motionen fick starkt stöd av herr Arvidson i denna kammare. Det är måhända det stödet som har burit sin frukt i sammanhanget. Det är verkligen hög tid att något väsentligt sker på den här fronten. Med all respekt för vad den gamla skolan gav och vad den nya skolan avser att ge, tvingas man konstatera att samlevnadsfrågorna aldrig rönt tillbörligt intresse. Allt för länge har eleverna i skolan fått lära sig mycket om många ting men på tok för litet om det väsentligaste, nämligen om sig själv och om sina kamrater och om relationerna med dem. Den medmänskliga utbildningen har eftersatts — utbildningen i medmänsklighet. Likväl vet vi hur avgörande den personliga faktorn är i många livssituationer. Bristen på samlevnadsundervisning visar sig på alla utbildningsstadier, och det är allvarligt. Att man inte får lära sig, hur man skall handskas med sig själv och med andra, måste starkt begränsa våra möjligheter att lyckas med livet. Förmågan att leva i harmoni med andra människor kan, som bekant, inte heller kompenseras av någon annan kunnighet eller yrkesskicklighet. I interpellationen har jag aktualiserat tre områden som jag finner remarkabla, och jag tror att en målmedveten samlevnadsundervisning på dessa områden skulle kunna förebygga misslyckanden. Det gäller ju inte bara att angripa i efterhand, utan det gäller att förekomma misslyckanden. Det gäller ungdomsvärlden med dess ökande brottslighet, alkoholoch narkotikamissbruk. Om skolan, naturligtvis i samverkan med hemmet, hjälpte tonåringen att bli ohämmad, öppen och naturlig, skulle behovet av sådana artificiella medel betydligt krympa. Kärlekslivet är ett område där vi, enligt vad statistiken tydligt visar, inte behärskar de elementära samlevnadsreglerna. Vi har nästan 11 000 hemskillnader per år, närmare 17000 barn föds utanför äktenskapet, och vi har alldeles för många skolflicksmammor och skol pojksfäder. Här kan mycket bli annorlunda med en vettig och ansvarsmedveten undervisning, som fostrar också för föräldraskap. I arbetslivet är det svårare att belysa problematiken med statistikens hjälp. Vi vet att man inte bara måste behärska sitt yrke utan att man också måste kunna människorna. Man måste ha fått lära sig att samarbeta och samverka om man skall bli till freds och nå resultat. Jag tror att våra arbetsplatser rymmer mycken tyst tragik på denna punkt. Dessa mänskliga besvärligheter är tyvärr kusligt allmänna, och jag tvekar inte att säga att de utgör vårt folks verkliga livsfrågor. Det bör ge oss anledning att överväga huruvida vi inte skall införa samlevnadsundervisning som ett självständigt ämne på skolschemat. Det skulle vara intressant att veta hur ecklesiastikministern ställer sig till en sådan tanke. I slutet av interpellationssvaret betonar statsrådet flera gånger skolans fostrande betydelse, och det noterar jag med mycket stor tillfredsställelse. Detta är visserligen precis vad läroplanen i sitt första kapitel ger uttryck åt, men man hör så sällan att skolan också skall fostra. Skall skolan fostra, innebär det att den skall påverka, och skall den påverka, måste den påverka i en viss riktning och inte i alla riktningar på en gång. Det är glädjande att läsa uttalandet om fostran i interpellationssvaret. I sammanhanget hänvisar statsrådet till utredningen rörande sexualoch samlevnadsfrågor, vilken skall välja värderingar som skall ligga till grund för sexualundervisningen för att denna verkligen skall kunna bli till fostran för mänsklig samlevnad. Resonemanget låter betryggande i en tid som nästan gjort normlösheten på detta fält till en dygd. Jag ber att få tacka och uttalar förhoppningen att vi snart också får konstruktiva förslag rörande denna väsent liga undervisning. Som det nu är kan man få en allsidig belysning av detta problem endast i sjunde årskursen, där vi har fyra ämnen som integrerar samlevnadsfrågor — biologin, kristendoms kunskapen, hemkunskapen och samhällskunskapen — men det är endast där. Jag vill också uttala den förhoppningen att det inte dröjer alltför länge innan vi får samlevnadsundervisning som ett särskilt, väsentligt läroämne. Jag tror att det skulle verksamt bidra till människovården i vårt samhälle.

Herr talman! Inför svaret på herr Werners interpellation har jag sett litet närmare på grundskolans läroplan och likaså på lärarutbildningssakkunnigas studieplaner. Jag fattar det hela så att svarets ingress direkt anknyter till skollagens första paragraf, där det talas om att man skall meddela eleven kunskaper, öva honom i färdigheter och i samarbete med hemmet främja hans utveckling till en harmonisk människa och en duglig och ansvarskännande samhällsmedborgare. Det finns inte något ämne som enbart ägnas åt denna fråga; det tas upp inom flera olika ämnen. Jag har sett efter vilka som i första hand kommer i fråga. Det är t.ex. hemkunskap liksom familjeoch socialkunskap i årskurs 9; det sägs uttryckligen att detta ämne skall bidra till att fördjupa elevernas förståelse för familjebildningens innebörd och ge ökad kunskap om familjens betydelse och uppgifter. I ämnet biologi i årskurs 9 skall man speciellt ägna sig åt sexualundervisningen. Det heter också i läroplanen att detta ämne skall ha relativt fylligt utrymme och att man inte bara skall syssla med anatomi och fysiologi; det betonas alldeles särskilt att psykologiska och etiska synpunkter ovillkorligen måste beaktas. Jag vill kraftigt understryka att de etiska synpunkterna skall finnas med, vilket väl betyder att inte bara den humanistiska och den naturalistiska utan också den kristna etikens åskådning kommer till sin rätt. När det gäller kristendomskunskap i årskurs 8 heter det att den skall ge en så klar bild som möjligt av den kristna trons och etikens innehåll. I årskurs 9 skall man ge en sammanfattning av kristen tro och livsuppfattning. Det finns alltså i skilda ämnen möjligheter att ägna sig åt samlevnadsfrågorna redan nu. Läser man bestämmelserna är dessa möjligheter såvitt jag förstår faktiskt ganska stora. Även i lärarutbildningssakkunnigas studieplaner — som visserligen nu i viss mån skall överses — kommer detta till synes. I t.ex. biologi för mellanstadiets lärare skall lärarkandidaten få en väl avvägd utbildning som inte bara är inriktad mot anatomi och fysiologi, utan människans hela situation i kulturmiljön skall belysas ur medicinska, hygieniska och sociala aspekter — och varför inte också, skulle jag vilja tillägga, etiska. I samband med organsystemen och deras funktioner skall behandlas anatomiska och fysiologiska moment men även sexualbiologi, narkotika och stimulantia. Vid utbildningen i konsumentoch familjekunskap för lärare på gymnasiet ägnas en hel del tid åt familjesociologin. Den föräktenskapliga parbildningen, val av make eller maka, äktenskaplig anpassning, familjekonflikter och ensamhet skall belysas ur sociologisk synpunkt. Detta gäller också ungdomsårens psykologiska problematik i ämnet familjepsykologi, familjeplanering, födelsekontroll, familjebildning och föräldraskap. Det talas också om att förmågan till emotionellt engagemang, ömsesidig anpassning och växt skall ägnas uppmärksamhet liksom olika sätt att möta konflikter och integrera olika familjeroller utöver vad som berör sexuallivets fysiologi. Slutligen poängteras i ämnet religionskunskap för högstadiets lärare att den kristna etikens grundprinciper och innehåll skall beaktas med särskild hänsyn tagen till i nutiden aktuella problem som arbetsetik, sexualoch familjeetik, rasfrågor och överbefolkningsfrågor. Det svar som herr Werner erhållit innehåller, som herr Werner redan framhållit, en hel del positiva ting, speciellt påpekandet att skolöverstyrelsen funnit det angeläget att ge undervisningen i samlevnadsfrågor ökat utrymme och att ytterligare framhäva behovet av nära samverkan mellan olika ämnen. Det är viktigt att detta kommer till stånd. De ämnen som jag har nämnt får inte ses isolerade från varandra utan det måste bli ett samarbete över gränserna.

Herr talman! Det är en oerhört betydelsefull och allvarlig fråga som interpellanten har tagit upp. I vår tid ställs högre krav på människorna än tidigare. Genom att så många familjemedlemmar som möjligt har förvärvsarbete utanför hemmet — ofta långt från hemmet — och kanske inte kan träffas så ofta som de skulle önska, utsättes familjegemenskapen för stora påfrestningar. För den skull måste vi ge de unga en chans att så bra som möjligt lösa olika samlevnadsproblem. Härför behövs framför allt en god kristendomsundervisning. En kristen människa har en stark grund att bygga vidare på. De unga måste lära sig vilka skyldigheter och rättigheter de har som makar, föräldrar, arbetskamrater och medborgare. När det gäller sexualkunskapen är inte det viktigaste att lära ut preventivteknik utan det viktigaste är att eleverna får klart för sig, att sexuell gemenskap endast bör vara en följd av ett varmt kärleksförhållande i en gemenskap som man avser skall bli livslång. Undervisning och fortbildning krävs i vår tid på alla områden. Från samhällets sida måste man göra vad som göras kan för att de unga som skall bilda familj skall veta vad som kräves av dem. Vi talar i våra dagar mycket om trygghetsproblemen. Låt oss då inte glömma att framför allt barnen behöver känna trygghet. Vi läser statistik över hur många äktenskap som upplöses genom skilsmässa och hur många utomäktenskapliga barn som födes o.s. v., men vi tänker kanske inte på att det bakom nästan varje sådan statistisk siffra döljer sig personliga tragedier för barn som drabbas oförskyllt. Varje barn har rätt till både mor och far. Varje barn har rätt att känna trygghet. Och för att barnen skall kunna få denna trygghet krävs att föräldrarna kan ge den och att de känner sitt ansvar. Jag noterar med tacksamhet att skolöverstyrelsen har funnit det angeläget att ge undervisning i samlevnadsfrågor ökat utrymme och jag hoppas att detta ökade utrymme kommer att tillvaratas på bästa sätt. Ordet lämnades på begäran till Chefen för kommunikationsdeparte
Herr talman! Efter denna vittomfattande debatt skall jag avge ett interpellationssvar om avgaser — det kan möjligen behövas en efterbrännare!

Herr Wiklund har vidare frågat om jag är villig medverka till ett påskyndande av en lagstiftning om motortekniska åtgärder på bilar till begränsning av luftföroreningarna genom bilavgaser och när det enligt min nuvarande uppfattning kan väntas förslag till sådan lagstiftning. Bilavgaserna börjar bli problem överallt. Det är värst i USA. På många håll i Europa är problemen också stora och även i vårt land är frågan i hög grad aktuell. Speciellt i Kalifornien har bilavgaserna på grund av klimatiska förhållanden och stor biltäthet orsakat synnerligen stora besvär för befolkningen. Kalifornien var också först med att införa en lagstiftning på bilavgasområdet. Redan år 1960 fastställdes vissa gränsvärden för avgasemissioner. Ett intensivt utvecklingsarbete bedrevs de följande åren för att få fram effektiva avgasrenare, Det visade sig vara ett mycket svårt arbete och den kaliforniska lagen kunde tillämpas först på 1966 års bilmodeller. Sedermera har i USA införts en federal lag om begränsning av föroreningar från bilavgaser. Också i Europa pågår förberedelser för lagstiftning på bilavgasområdet. I bl.a. Västtyskland och Frankrike bedrivs ett in tensivt arbete. I Sverige har regeringen tagit initiativet till ett särskilt utvecklingsarbete på bilavgasområdet. Arbetet leds av en expertgrupp och bedrivs dels i ett laboratorium i Studsvik och dels genom mätningar och prov på olika håll i landet. Bilavgasproblemets karaktär är olika i Europa och USA. I USA är det den fotokemiska smogen som är det största problemet, varför kontrollen av kolväten är viktig. I Europa är det de höga koloxidhalterna i samband med trafikstockningar som är huvudproblemet. Körförhållandena i de europeiska storstäderna är helt olika dem som råder i de av motorvägar genomskurna storstäderna i USA. Vidare uppvisar fordonsparkens sammansättning väsentliga olikheter. Erfarenheter från USA visar att värden för högsta tillåtna halter i avgaserna bör baseras på ett körmönster, en. s.k. körcykel, som så nära som möjligt avspeglar verkliga förhållanden. Den körcykel som ligger till grund för de amerikanska bestämmelserna avviker väsentligt från den körcykel som är karakteristisk för stadstrafiken i europeiska storstäder. Ett införande i Sverige av en provisorisk lagstiftning baserad på de amerikanska bestämmelserna synes bl.a. med hänsyn härtill inte lämpligt. En sådan lagstiftning skulle bl.a. snedvrida det pågående utvecklingsarbetet och försena införandet av bestämmelser som på bästa sätt skulle bemästra avgasproblemet i Sverige. Genom det utvecklingsarbete som sedan början av förra året bedrivs av den tillsatta expertgruppen räknar vi med att få underlag för utformning av för svenska förhållanden lämpliga bestämmelser på bilavgasområdet. Det är emellertid angeläget att detta underlag är så beskaffat att bestämmelserna blir meningsfyllda och effektiva. Det är också angeläget att bestämmelserna i största möjliga utsträckning samordnas med de bestämmelser som torde vara att vänta i en del europeiska länder. I detta sammanhang vill jag nämna att ett arbetsutskott inom FN:s ekonomiska kommission för Europa under år 1966 tagit upp på sitt program frågan om kontroll av luftföroreningar genom bilavgaser. Enligt vad jag erfarit har utskottet, i vilket Sverige är representerat, helt nyligen enats om ett förslag till en gemensam europeisk körcykel. Vid utarbetandet av detta förslag har även beaktats svenska erfarenheter som vunnits vid prov som utförts av expertgruppen. Det får anses som ett stort framsteg att man kunnat enas om en gemensam europeisk körcykel, avsedd att ligga till grund för bestämmelser på bilavgascmrådet. Den allmänna tekniska utvecklingen på bilavgasområdet går för närvarande mycket snabbt. Andra och motortekniskt mer tillfredsställande lösningar än de olika former av avgasrenare, som hittills kommit till användning, är under utveckling. Några svenska uppfinningar rörande avgasrenare av konventionell typ, som skulle ändra denna utveckling, har hittills inte presenterats. I det yttrande, som luftvårdsnämnden avgav till tredje lagutskottet år 1966 med anledning av en i interpellationen omnämnd motion, gav luftvårdsnämnden uttryck åt den uppfattningen att ett principiellt ställningstagande till frågan om införande av obligatorisk avgasrening skulle kunna fattas inom kortare tid än fem år. Den senaste tidens utveckling motsäger inte denna bedömning. Då arbetet inom den särskilda expertgruppen för avgasundersökningar bedrivs med stor skyndsamhet synes det inte vara möjligt att ytterligare påskynda arbetet på en lagstiftning om motortekniska åtgärder av ifrågavarande slag på bilar. Tidpunkten för förslag till lagstiftning beror i hög grad på resultatet av det arbete som utförs av ex pertgruppen liksom på den internationella utvecklingen på bilavgasområdet. Expertgruppen har nyligen till mig överlämnat en rapport rörande möjligheter att begränsa luftföroreningar från vevhusgaser. Gruppen kommer vidare enligt vad jag erfarit att inom relativt kort tid överlämna en rapport rörande dieselavgaser. Jag vill starkt understryka att bilavgasproblemet bör få en snar lösning. Det är inte bara en hälsovårdsfråga utan också en trafiksäkerhetsfråga. Vi håller en hög beredskap och jag är beredd att så snart tillräckligt underlag föreligger vidta erforderliga åtgärder för att begränsa luftföroreningar genom bilavgaser och för Kungl. Maj:t framlägga de förslag som kan vara påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min interpellation. — Jag beklagar att statsrådet på grund av mitt deltagande i Europarådets session i Strasbourg måst vänta en vecka med att svara. Jag kan också mycket väl förstå om statsrådet tidigare under riksdagen funnit sig böra vänta med att besvara interpellationen, som ju framställdes redan den 12 januari. I konkurrensen mellan olika viktiga ärenden inom departementet har väl sådana problem som högertrafikfrågorna påkallat förstahandsintresset. Därtill är det väl naturligt om statsrådet genom att dröja med svaret på de av mig resta frågorna inom ett område, där forskningsarbete genom en särskild expertgrupp pågår, räknat med att få nytt material från experterna till ett så fullständigt svar som möjligt. Innehållet i det utförliga svar som nu lämnats består till en del av fakta, som är tämligen allmänt bekanta genom statens luftvårdsnämnds material och ex pertgruppens arbete, fakta som dock — det vill jag gärna säga — är värda att upprepas, såsom här gjorts. Jag tänker särskilt på att man kunnat konstatera väsentliga olikheter i körmönstren i Europa och Amerika, där vissa bestämmelser rörande avgasproblemen redan finns. Helt nytt är däremot att man tydligen kunnat vinna enighet om en för Europa gemensam körcykel, som kan läggas till grund för bestämmelser på bilavgasområdet. Hur stor rent praktisk betydelse den enigheten kan få återstår dock att se. Man brukar ju tala om tre problem på det luftföroreningsområde det här gäller — ett område som jag haft tillfälle att lite speciellt ägna mig åt inom Europarådets sociala kommitté, som också tagit upp denna fråga. Det kvantitativt viktigaste problemet är avgaserna direkt från bilarnas vanliga bensinmotorer, medan dessa är igång, och nedsmutsningen av luften på grund av dessa gasers innehåll av framför allt koloxid och kolväten. De två övriga slagen av luftföroreningar från bilar är vevhusavgaserna respektive bensinavdunstningen från bränsletanken och förgasaren. Med s.k. slutet system kan man enligt expertgruppens besked för några veckor sedan tydligen tekniskt rätt väl bemästra problemet med luftföroreningar genom vevhusavgaserna. Det är ju bl.a. just om det slutna systemet som man har lagstiftat i Amerika. Expertgruppen tänker sig att en bestämmelse härom skulle kunna införas i Sverige att gälla för bilar av 1969 års modell. Enligt upplysningar som nått mig i brev och genom andra kontakter med expertis som resultat av min interpellation finns det tydligen också goda tekniska möjligheter att med en prisbillig tillsats till bränslesystemet till stor del lösa även delproblemet med kolväteutsläpp från tank och förgasare. Konstruktionen har i varje fall vid prov i Amerika givit goda resultat. Jag kan givetvis inte på grundval av endast nu tillgängligt material ha någon egen uppfattning i den saken. Huvudprobemet är emellertid som sagt explosionsavgaserna från motorn genom avgasröret, ett problem som med ökningen av antalet bensindrivna bilar i Sverige från 200 000 före kriget till bortåt 2 miljoner bara tycks bli värre. Biltillväxten är väl inte slut ännu, och redan med nuvarande bilbestånd är trafikstockningar och långsamkörningar på långa sträckor allt vanligare företeelser med avgasutsläpp i ökade koncentrationer som följd, särskilt i storstäderna. Det skulle i detta sammanhang vara av intresse att veta, huruvida det med stöd av 68 § hälsovårdsstadgan sedan den 1 augusti förra året gällande förbudet i Stockholm mot tomgångsoch varmkörning längre än tre minuter givit sådana resultat, att en utvidgning av förbudet genom en generell lagstiftning övervägs. Statsrådet talar om pågående mätningar och prov på olika håll i landet. Har dessa prov även omfattat effekten av detta förbud på t.ex. föroreningshalten i luften i de centrala delarna av Stockholm? Åtgärder på trafiklagstiftningens område, t.ex. körförbud på vissa citygator i storstäderna och på trafikbyggnadsområdet för att öka framkomligheten inom sådana städer är naturligtvis vid sidan om motortekniska framsteg viktiga för att komma till rätta med bilarnas luftföroreningar. Bland motortekniska åtgärder att uppmärksamma bör väl även nämnas att man av tidningsuppgifter nyligen att döma kan räkna med praktiska resultat av viktiga nykonstruktioner av elbilar för kortdistanskörningar i de stora tätorterna. Lösningen av problemet med bensinmotoravgasernas luftförorenande effekter tycks vara att finna enligt principen om fullständigare förbränning av bensin. Av allt att döma betyder detta med nödvändighet förbättrade konstruktioner, som gäller själva explosionsfunktionen i cylindrarna och som tar tid. Detta betyder i sin tur att sådana, av en eventuell lagstiftning framtvingade, nykonstruktioner beklagligt nog endast kan få betydelse för nyproduktionen av bilar. Lagstiftningen kommer alltså tyvärr inte att kunna påverka utvecklingen till det bättre omedelbart utan först på litet längre sikt. Tyngdpunkten, herr talman, i interpellationen och svaret ligger på hur snart man kan tänka sig att få fram vederhäftiga tekniska grundvalar för en skyddslagstiftning på deiwia område. Statsrådet lämnar i svaret en värdefull bekräftelse på att detta inte behöver dröja till 1970. Jag förmodar att denna den väsentligaste delen av svaret verkligen gäller inte enbart lagstiftning om vevhusavgaserna eller avdunstningen av bensin från bränslesystemet, d.v.s. tank och förgasare, utan också det viktigaste problemet, nämligen avgaserna från själva motorexplosionerna. Det vore värdefullt att få en precisering av svaret på den punkten, gärna också beträffande den närmare tidpunkten för en eventuell lagstiftning. Befinner sig expertgruppen i slutet av sitt arbete, och är man förhoppningsfull angående resultatet? I utskottsutlåtandet talades det ju om betydligt kortare tid än fem år. För den som är så pass inblandad i europeiskt samarbete på olika punkter som jag är det europeiska perspektivet i svaret intresseväckande. Man kan dock inte komma ifrån att risken för verkliga fördröjningar därigenom kan öka. Har herr statsrådet räknat med att även denna risk föreligger i det optimistiska uttalandet i svaret, att den senaste tidens utveckling inte motsäger bedömningen att det tidigare än år 1970 går att ta ställning i lagstiftningsfrågan? Jag vill till sist gärna tillägga att andra luftföroreningar, t.ex. från en del fabriker och vissa värmecentraler, inte får förbises i ett vidare resonemang i denna miljöfråga. Den luftföroreningskälla som vi nu talar om tycks emellertid mera omedelbart vara tillgänglig för motåtgärder än de övriga jag nämnde.
Herr talman! Det är riktigt att det tog sin tid innan herr Wiklund i Stockholm fick svar på sin interpellation. Det beror helt enkelt på att vi fått lov att prioritera propositioner och enkla frågor. Här fanns ingenting direkt brådskande, vilket också gav mig tillfälle att personligen ta del av utvecklingsarbetet på Studsvik. Herr Wiklund frågar om det europeiska arbetet kan försena verksamheten. Min företrädare i ämbetet var en av de första som tog ett reellt initiativ i detta sammanhang på det europeiska planet. Det betyder att vi i Sverige till dels ligger före, trots att vi inte har lika stora resurser som andra länder. Emellertid är det alltid fråga om att försöka anpassa sig till det internationella samarbetet. En väsentlig framgång är den gemensamma europeiska körcykel, som man redan tycks ha blivit överens om. Det är utomordentligt värdefullt om herr Wiklund, som ju — som han själv underströk — ofta rör sig i europeiska sammanhang, kan fullfölja regeringens initiativ på detta område och driva på frågan i de fora där han har möjlighet att göra det. När det gäller luftföroreningar i Övrigt har jag i medkammaren nyligen svarat på interpellationer angående den utredning vi har satt i gång beträffande eldningen i Stockholms centrala delar m.m. Att undersöka effekten av treminutersregeln för tomgångskörning är dock ganska ogörligt. Det skulle förutsätta att man hade en motsvarande period utan sådan regel och att man hade rimlig kontroll över förbudets efterlevnad, vilket man knappast ännu har. Arbetsgruppens arbete har egentligen gått mycket snabbt. Den 19 november 1965 beslöt Kungl. Maj:t, den 24 november tillsattes expertgruppen, och samma dag fick AB Atomenergi i uppdrag att genomföra programmet. Redan den 1 januari 1966 hade man en kvalificerad projektledare, och under våren samma år var hela arbetsgruppen organiserad. Lokalerna var klara i juni. Den specialutrustning som man behövde och som i stor utsträckning måste hämtas från USA lät dock vänta på sig. Därför kunde denna del av arbetet påbörjas först på hösten 1966, men redan dessförinnan hade man kunnat göra körcykelundersökningar, ta internationella kontakter, ta upp frågan i EEC:s arbetsutskott m.m. Nu bedrivs detta arbete mycket intensivt ute på Studsvik. Jag fick ett mycket positivt intryck när jag hade tillfälle att följa det. Expertgruppen bedömer det som möjligt — jag är dock angelägen att understryka att detta inte kan tas som ett löfte givet här i kammaren av mig — att om cirka ett år lägga fram åtminstone tekniskt underlag för eventuella bestämmelser på området, om allting går så smidigt som det gör nu. Det betyder att man ligger före detta utvecklingsprogram om inga komplikationer tillstöter. Grundlinjen i detta arbete, som jag tveklöst ansluter mig till, är emellertid att man inte skall försöka sig på nödlösningar som sedan kan hämma utvecklingen och hämma införandet av rationella metoder. Vi befinner oss nämligen inte i en sådan nödsituation som man har befunnit sig i i Kalifornien, främst i Los Angeles. Där är avgasföroreningarna redan en mycket allvarlig hälsorisk. Vi vill alltså satsa på ett utvecklingsarbete som ger en någorlunda säker grundval att stå på. Jag vill upprepa vad jag sade i svaret, att vi inom departementet är beredda att agera så snart tekniskt underlag föreligger. Man måste emellertid hålla huvudet kallt. Det står ofta uppgifter i tidningarna om sensationella konstruktioner på detta område. De blir inte alltid lika sensationella när de prövas i forskarnas laboratorier.

Herr talman! Jag var inte på något sätt missnöjd med svaret utan tyckte att det var utförligt och utomordentligt värdefullt i flera avseenden. Inte heller var jag missnöjd med att svaret dröjde. Jag tillhandahöll själv en viss förklaring till dröjsmålet, när jag sade att uppskovet berodde på att man i departementet sannolikt hade försökt få fram så mycket verkligt nytt material som möjligt. Ur den synpunkten kan det vara bra om ett svar dröjer, nämligen när det gäller en fråga av denna beskaffenhet berörande ett område, som är föremål för särskild forskning. Jag delar helt statsrådets uppfattning att man nog inte får vänta sig mycket snabba resultat. Jag startade för min del rätt optimistiskt när jag väckte min motion förra året och »gick på» en del nykonstruktioner. Jag har emellertid förstått bättre när jag nu har försökt ytterligare sätta mig in i saken. Jag har kommit till uppfattningen att man helt enkelt måste bida ytterligare någon tid för att se vad pågående forskning kan komma fram till. Jag är tacksam för den viktiga preciseringen att vi tycks kunna hoppas på ett förslag till bestämmelser om något år. Det måste väl då röra sig också om själva motoravgasernas rening och inte bara om de två delproblem jag tidigare nämnde? Jag trodde att det förekom vissa mätningar före treminutersregelns införande i Stockholm och att det därför fanns möjlighet att nu göra jämförelser mellan förr och nu. Så är det tydligen inte. Antagligen ligger vi, som statsrådet Palme sade, före andra länder i Europa i fråga om avgasrening, men vi ligger inte före Amerika, såvitt jag kan förstå.

Herr talman! Detta är en intressant fråga och jag finner kommunikationsministerns svar ytterst tillfredsställande. Man vill alltså ha en säker grundval innan man lagstiftar, och man vill inte föreslå några nödlösningar.

Han kanske redan har lagt ned en stor del av sitt kapital i uppfinningen och annars inte har möjlighet att fortsätta forskningen. Jag tror att det är angeläget, herr statsråd, att stödja de personer som seriöst försöker att bearbeta dessa frågor. Jag är inte säker på att man inom kommunikationsdepartementet är på det klara med att det verkligen finns personer som på allvar ägnar sig åt denna uppgift.
Herr talman! Herr Lothigius fråga var i hög grad hypotetisk. Rent generellt kan jag ge två besked. För det första har vi inte inom kommunikationsdepartementet speciella anslag för detta område. Däremot finns det en rad institut av typen EFOR och INFOR, som om det vore en god konstruktion skulle kunna tänkas nappa på detta. För det andra är det emellertid inte så säkert att det är en god konstruktion.

En sådan sammanfattning av ett testprotokoll torde knappast utgöra ett underlag för insatser vare sig i kommunikationsdepartementet eller i EFOR/INFOR. Men jag förstår att det var en hypotetisk fråga som herr Lothigius ställde. Till herr Wiklund vill jag säga att mitt svar inte heller på något sätt utgör en polemik mot honom. Jag begagnade bara tillfället till att utveckla några tankegångar. Jag vill göra en distinktion. Jag har inte uttalat att bestämmelser kommer att framläggas om ett år, utan jag har framhållit att arbetsgruppen hoppas att det tekniska underlaget för bestämmelser skall vara klart om ett år, vilket är avsevärt snabbare än vad den hade räknat med — om det nu lyckas. Vi får sedan se hur detta underlag ter sig innan vi går vidare. Det är vidare riktigt att det är amerikanerna som kommit längst på detta område, därtill tvungna av sin nödsituation. Men uppgifterna beträffande körcyklar och dylikt, som jag mödosamt lyckats lära mig något om, visar bl.a. att deras problem är så annorlunda, att de amerikanska erfarenheterna icke direkt kan tillämpas hos oss.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat utrikesministern vilka åtgärder regeringen vidtagit eller kommer att vidtaga på grund av de senaste händelserna i Grekland. Till svar härpå vill jag meddela följande. Svenska regeringen följer naturligtvis händelseutvecklingen i Grekland med största uppmärksamhet. Vad som inträffat har här i landet liksom på andra håll i världen väckt bestörtning. Om militärkuppen skulle få till följd att det grekiska folkets demokratiska och par lamentariska rättigheter riskerar att varaktigt undertryckas, blir situationen djupt allvarlig. En ny oroshärd har tillkommit i ett hörn av Europa, där redan cypernkonflikten sedan länge utgör ett latent fredshot. Mer än detta kan jag för dagen inte säga. Jag vill dock tillägga, att vi står i fortlöpande kontakt med de nordiska grannländerna i denna sak.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, men jag beklagar att regeringen inte har ansett sig kunna säga mer än att vad som händer i Grekland har väckt bestörtning och att situationen är djupt allvarlig. Händelserna i Grekland är oerhört allvarliga för demokratierna, och de har upprört inte bara oss utan även andra folk. De ger oss också anledning frukta, att om vi inte kan göra något åt saken i tid, kan det innebära katastrof för de få demokratier som ännu finns kvar. Grekland har alltid ansetts vara en demokratins hörnsten, eftersom det var där demokratin kom till. En gång i tiden sades det att Grekland hade ett statsskick som inte efterapade andras. Det ansågs att grekerna var en förebild för andra folk i vad gäller folkvälde, d. v. s. att folkets flertal skall styra. Vad som händer i Grekland är så mycket allvarligare därför att det inte kan anses vara enbart en inre angelägenhet. Både NATO och Förenta Nationerna måste anses vara inkopplade. Därmed är det också en internationell angelägenhet att i tid vidta åtgärder för att hejda utvecklingen. Vi har i våra dagar blivit tvungna att uppleva att handelspolitiken ingriper i utrikespolitik och pågående krigshandlingar. Det betraktas som helt naturligt. Men nog vore det väl rimligt att Sverige också försökte engagera Förenta Nationerna och alla demokratiska krafter för att påverka utvecklingen i Grekland. Inom den amerikanska fackföreningsrörelsen har krav framställts om att omedelbart stoppa det amerikanska biståndet till Grekland. USA gör som bekant mycket stora militära hjälpinsatser både ekonomiskt och i andra avseenden.

Jag vill erinra den ärade talaren om att det efter besvarande av en enkel fråga skall vara ett kort inlägg. Herr talman! Eftersom frågans vikt är så stor vill jag uttala den förhoppningen att regeringen med kraft kommer att sätta in åtgärder för att komma till rätta med dessa problem — vi väntar alla att de skall få en snabb lösning.
Herr talman! För regeringen liksom för herr Lundberg råder ingen tvekan om var svenska folkets sympatier ligger. Regeringen följer, som jag sade, med den största — ja, med spänd — uppmärksamhet den vidare händelseutvecklingen. Men för dagen tror jag att det skulle vara förhastat av mig att komma med mer preciserade uttalanden om vad regeringen kan och bör göra. Om frågans vikt är vi ense.

Herr talman! Jag vill använda detta tillfälle för att ytterligare understryka den starka indignation, som i alla lager av vårt folk uppstått mot det brutala krossandet av den grekiska demokratin. Vad som hänt i Grekland visar hur kungamakt och militärmakt kan utnyttjas för reaktionära syften. Motståndet mot den fascistiska militärregimen börjar nu att ta fastare organisatoriska former. Militärdiktaturen kommer att störtas och demokratins krafter att segra, men vägen till frihet kan bli lång och svår. Vår solidaritet och vårt stöd, inte blott i ord utan även i handling, åt den grekiska frihetskampen är en bjudande plikt. Indignationen får inte mattas, om veckorna skulle gå och våldregimen lyckas ge sken av s.k. normala förhållanden. Något svenskt erkännande av militärdiktaturen får icke ske. I stället bör regeringen på lämpligt sätt markera sitt avståndstagande från den nya regimen, exempelvis genom att tills vidare hemkalla sin ambassadör. En deklaration från utrikesnämnden i denna fråga skulle motsvara en förhärskande uppfattning bland den svenska allmänheten.

Herr talman!

Men eftersom man inte vet vilka krafter som ligger bakom händelserna i Grekland kan man självfallet fråga sig, om det hela sker med stormakters gillande eller inte. Då kommer man också in på frågan om Förenta Nationernas förutsättningar att hävda små nationers möjligheter att föra ett demokratiskt liv. Vi har fått svårare och svårare att driva opinion. Den ena möjligheten efter den andra avskärs. I och med att handelspolitiken blir en av de förnämsta faktorerna i internationell samvaro — ett av de förnämsta vapnen i arsenalen — kan varje liten demokrati berövas möjligheterna att driva opinion. Och när man tar del av alla dessa skenheliga förevändningar i samband med krisen i Grekland erinrar man sig vad Brutus sade till Caesars hejdukar: Romare, om jag fortfarande kan kalla er så, tänk på vad ni gör. Kom ihåg att ni hjälper Caesar att smida just de bojor som han en dag kommer att fängsla er själva med. Vi sätter värde på vår frihet och vårt människovärde, och vi måste inom en liten nation förbehålla oss rätten att avslöja och bekämpa all rättslös makt genom att säga och skriva vad sant är. Jag är också förvissad om att regeringen här i Sverige kommer att beakta möjligheterna och vidta alla de åtgärder som kan ge uttryck åt vad svenska folket tillsammans med världsopinionen i övrigt anser. Det behövs troligen både en världsopinion och internationell hjälp — ekonomisk och på annat sätt — ty grekerna kan i dag inte själva resa sig. De är slagna i de tystnadens bojor som kväver alla möjligheter till frihet för ett folk.